Herr talman! Länge rådde uppfattningen att energiförbrukningen ständigt skulle växa. Det upplevdes nästan som en självklarhet. Energi var inte politik. Visst knorrades det från kraftbolagen när älvarna och vattenfallen för uppbyggnad började ta slut. Och visst klagades det med fog bland de enskilda människorna när svavelröken från de oljeeldade kraftverken drev in över våra skogar. Men tröstens ord var alltid desamma: kärnkraften skulle ta vid och lösa alla problem. Så slog en kritikexplosion ut som tog tekniker och beslutsfattare i departement och kraftbolag på sängen. ”Det självklara” ifrågasattes. Man började tala om kommande generationer, som skulle få stå och vakta det slutande 1900-talets atomsophögar. Och merparten av kritikerna hade fullt klart för sig att en följd av deras kritik skulle bli en sämre tillgång på energi Riksdagen tog konsekvenserna. Den gjorde 1973 hålt för att försöka utreda följderna av olika handlingslinjer. Det kanske fanns en del i industridepartementet och på andra håll som innerst inne tänkte: Det kostar oss inget att ta en liten paus. Utbyggnadsprogrammet störs inte av det; det ligger framåt i tiden. Våra fina utredningar blir ett alibi och ett tecken på vår omtänksamhet. Vi väntar ett år eller så och kör sedan vidare igen. Och somliga av dem har hela tiden sagt att man måste bygga vidare. Så lättvindigt har inte vi liberaler tagit på energiproblemen, som inte bara är tekniska utan i hög grad moraliska. Vi måste känna oss övertygade av fakta, när de avgörande besluten skall tas. Och när sedan tiotusentals människor satt sig ned, kväll efter kväll, i studiecirklar och på möten och sökt tränga djupare in i kärnkraftsfrågan — då har det lett till ökad tveksamhet just inför kärnkraften. Visst finns det fortfarande ganska tvärsäkra talesmän för en snabb och massiv utbyggnad av kärnkraften. Det tekniskt möjliga är för dem också det socialt önskvärda. Ökat välstånd kräver fortsatt snabb ökning av energiförbrukningen. De som tvekar framstår närmast såsom okunniga fantaster. Så lyder det budskapet. Å andra sidan finns lika tvärsäkra talesmän för en total skrotning av alla kärnkraftverk. Här finns många idealister men också politiska vindflöjlar. Deras ord är förenklade. Grupper inom centern har tillsammans med olika kommunistiska grupper gått i täten. I lördags gick de tillsammans på gatorna. Ny teknik blir för dem oftast av ondo. Välstånd är inte längre viktigt; i stället bör man radikalt sänka energiförbrukningen och svenska folkets materiella levnadsnivå. De som tvivlar på detta som kungsvägen till lycka är mest förblindade tillväxtfantaster. Så lyder det budskapet. Men jag tror ändå att större delen av svenska folket upplever energifrågan och frågan om kärnkraftens roll på ett helt annat sätt: som svåra bedömningsoch avvägningsfrågor, där skälen för och emot bör prövas mycket noga och där eftertanke och besinning är att föredra framför trosvisshet och stora ord. Många följer denna debatt i radio och TV. Också i denna debatt kommer den som är tveksam att få höra överdrivna argument och ytliga slagord. Jag kan bara säga: Låt dig inte imponeras! Man får höra att sysselsättningen hotas om det inte byggs minst 13 kärnkraftverk, vilket regeringen föreslår. Ändå vet man säkert att mer långtgående insatser för hushållning är väl förenliga med hög sysselsättning — ja, att i själva verket just hushållningsansträngningarna kan ge fler arbete. En ny, energisnålare teknik kräver investeringar som skapar nya jobb. Tioårsprogram för att tilläggsisolera och på annat sätt se till att man slutar elda för kråkorna i gamla hus ger jobb, inte minst åt äldre byggnadsarbetare, som har svårt att hänga med i takten på kranbyggena, samt åt pannmekaniker och många andra. Detta har vi fått tjata om i flera år. Industriministern sade förut med en vänlig blick på mig att här finns utrymme för gemensamma aktioner. Ja, jag tror inte att industriministern eller någon annan i regeringen kan klaga på att vi inte har kommit med konkreta förslag. En del har ni tagit fasta på — i regel utan att nämna källan. Det mesta och viktigaste har dock fått passera. Jag skrev till statsministern 1973 och redogjorde för hur man skulle lägga upp ett stort besparingsprogram. Jag fick inget svar. Vi har pekat på hur man även inom industrin med nya produkter just på besparingssidan kan skapa nya varor, hur man kan få konkreta fördelar när andra länder så småningom tvingas följa efter i kampen mot slöseriet och hur man kan stimulera påhittigheten hos småföretagare, tekniker och uppfinnare. För åtskilliga månader sedan skrev jag ett brev, denna gång till industriministern, om hur man skulle kunna utnyttja spillvärmen från det stora Stålverk 80. Jag har inte fått annat svar än då jag för någon månad sedan i kön vid cafeterian fick höra att jag skulle få svar så småningom.

Det är nog en roll som hör hemma på den politiska sopbacken. Men vi får också höra från andra sidan hur miljön hotas om just de kärnkraftverk som riksdagen tidigare beslutat om tas i bruk. Det får vi framför allt höra från centerpartister och kommunister. Ändå vet man säkert där att det inte bara är kärnkraften som rymmer de stora miljöriskerna. När bulldozers far fram över fjällhedar för att tämja vattenkraften, skövlas oersättliga naturvärden. Vi är inte beredda att offra dem. När olja och kol förbränns, vet vi att luften förstörs med långsiktiga verkningar, och att så totalt och så snabbt avhända sig energitiliskott från kärnkraft att man tvingas drastiskt öka förbränningen av olja måste vara dålig miljöpolitik. Det finns klara och starka skäl för att stå fast vid de 11 aggregat som riksdagen har beslutat. Så som energipolitiken har inriktats behövs det energitillskott som de verken kan ge. Även med det mera ambitiösa sparprogram som folkpartiet har presenterat sedan någon tid tillbaka tar det tid innan man kan stoppa ökningen av energiförbrukningen utan att det får oacceptabla följder för människornas dagliga välfärd. På elsidan skulle följden av att man inte alls använde kärnkraft snabbt kunna bli ransoneringar och kvoteringar, och det skulle vara en väldig misshushållning att först satsa tiotalet miljarder kronor på kärnkraftverk och sedan inte ta dem i bruk. En försiktig utbyggnad upp till det redan beslutade antalet ger oss just den typ av erfarenheter som vi kan lära av i Sverige. Alla erfarenheter utomlands ifrån går inte att flytta över hit Det finns samtidigt klara och starka skäl för att inte rusa på med ytterligare kärnkraftverk utöver de 11. Erfarenheterna av stora anläggningar är faktiskt ganska begränsade. Industriministern hävdar i propositionen att erfarenheterna nu omfattar ca 1 000 reaktorår. I debatten här i dag prutade han litet och gick ner till 750, men stora lättvattenreaktorer av den typ som är aktuell för svensk del har bara varit i drift, såvitt jag vet, i sammanlagt drygt 50 reaktorår, och det är någonting helt annat. Vi vet för litet t.ex. om hur nödkylningssystemen i praktiken kommer att fungera. Om man i framtiden gör kärnkraften till vardagsvara genom en massiv utbyggnad, ökar riskerna just för mänskliga felgrepp som ingen i förväg helt kan gardera sig mot. De rigorösa säkerhetsbestämmelserna gäller så länge man verkligen har ett begränsat antal aggregat i kraft och strikt kan övervaka att säkerhetsbestämmelserna följs. När kärnkraften blir vardagsvara kommer man inte att kunna göra det. Erfarenheterna från andra komplicerade tekniska system säger oss att kalkylerna över sannolikheten för olika slags olyckor aldrig fullt ut kan ta hänsyn till allt det som i praktiken kan hända just i fråga om rent mänskliga misstag. Det är oklokt att bygga upp energiförsörjningen på förutsättningen att mänskliga misstag inte skulle kunna begås. Jag tror att tekniska system som bygger på den förutsättningen skrämmer många människor. I ett större internationellt sammanhang blir frågan om de sociala förutsättningarna avgörande. Kan vi verkligen räkna med en värld som decennium efter decennium förmår hantera snabbt växande mängder högaktivt avfall? Kan vi vara säkra på att plutonium inte kommer på avvägar och utnyttjas för tillverkning av atombomber? Det är frågor som inte helt går att besvara. Jag begär inga omöjliga svar, men det hör till det som man är skyldig att väga in i den samlade bilden. Om en del år kan det också bli problem med kapaciteten för såväl anrikning som upparbetning av högaktivt avfall. De allt starkare säkerhetskraven påverkar dessutom kärnkraftens ekonomi. Det blir inte möjligt ens efter några års inkörningstid att få så hög kapacitet som man hittills har räknat med. Det är nu ganska tydligt, sedan näringsutskottet avgivit sitt betänkande, att socialdemokrater och moderater vill lyfta på bommen för en snabb utbyggnad av kärnkraften där de 13 aggregaten bara blir ett första steg. Den linje som dessa partier har intagit i utskottet innebär att man också skall pröva ytterligare ett aggregat i Barsebäck. Samtidigt konstaterar en av de socialdemokrater, som har deltagit i behandlingen i utskottet, i en tidningsintervju att detta skall inte inkräkta på de två ytterligare aggregaten i Forsmark. Detta kan inte betyda annat än att socialdemokrater och moderater därmed accepterar att det kan bli 14 aggregat. Nu hade vi en debatt om detta på förmiddagen. De som var närvarande kunde höra hur näringsutskottets ordförande svarade: Tja, det är nog inte så. Vad var det Relling sade? Han är väl bortglömd vid det här laget. Men vi har alltså fått ett nytt kärnord i debatten i dag: Tja, sade näringsutskottets ordförande, när 13 i praktiken blev 14. Vi säger till alla de allvarligt kännande människor som upplever kärnkraftsfrågan som mycket svår: Du har rätt att få tid att tänka. Vi skall alla ge oss tid att samla mer erfarenhet och se vilka tekniska förbättringar som kan komma fram. Låt oss inte rusa på utan stanna nu vid de elva kärnkraftverk som riksdagen har beslutat. Det är den realistiska linjen i kärnkraftsfrågan. Den står sig helt de år vi nu skall överblicka, och den ökar handlingsfriheten för framtiden. Med den linjen riskerar man inte att tvingas till en drastisk omställning som slår på vanliga människors levnadsvillkor och som kan innebära ransoneringar och kvoteringar. Med den linjen binder man sig inte heller för någon ensidig satsning på kärnkraften. Industriministern gjorde i sitt inlägg en genomgång av de olika diskussionspunkterna i kärnkraftsfrågan. Det lät noga genomtänkt, men jag kan inte inse att det var hela sanningen som kom fram. Industriministern talade om de svenska urantillgångarna, men han glömmer att nämna att om vi skall ta dem i bruk för att direkt öka den inhemska bränsleförsörjningen, måste vi också bygga en anrikningsanläggning. Det blir inte bara en mycket dyr anläggning utan det blir också en anläggning med nya betydande säkerhetsproblem. Sedan kom industriministern in på frågan om avfallet. Där gick han förbi ett av de allra mest centrala problemen: hur den kommande totala industriella kapaciteten på upparbetningssidan skall se ut. Vi har inga möjligheter nu i Sverige att upparbeta det använda bränslet. En sådan anläggning blir också den både dyrbar och tämligen riskabel. Det har ju visat sig — det vet industriministern säkert från sina resor — att i de länder där man har erfarenhet av sådana anläggningar finns det stora tekniska problem förenade just med drift i den stora skalan. Så t.ex. har Windscaleanläggningen stått stilla långa tider för reparationer och tillbyggnader. I USA har, efter vad man har berättat för mig, tre försök gjorts av privata konsortier att bygga sådana här anläggningar. Den första, i Buffalo, fick stängas 1972 därför att den inte längre fungerade och därför att den medförde säkerhetsproblem som man inte behärskade. Den andra, som byggdes nära Chicago, övergavs när den hade kostat 64 miljoner dollar, eftersom den blev vad man kan kalla en teknologisk flop. Det tredje verket är nu under uppförande men är inte stort nog att ta hand om det utbrända bränslet ens från USA. Inom den Europeiska gemenskapen har man ju klart signalerat att man är bekymrad över läget. I en rapport från kommissionen konstateras att redan om fem år kommer det att råda brist på upparbetningskapacitet. Det får självfallet följder också för Sverige. Industriministern var mycket optimistisk beträffande kärnkraftens ekonomi. Jag kan inte finna annat än att han följde centrala driftledningens bedömningar. Men inte kan man vara så nöjd som industriministern. Erfarenheter just i USA visar ju att det finns en tveksamhet just om kärnkraftens fortsatta ekonomi. Det tar sig uttryck i att de som satsar på lönsamhet inte längre vill vara med om en sådan utbyggnad av kärnkraften som man tidigare har planerat. Nej, här får man nog vara litet försiktigare i sina beräkningar. Om jag fattade industriministern rätt, sade han slutligen och sammanfattningsvis att säkerheten för kärnkraften är helt betryggande. Det är väl ändå litet förvånande att industriministern gör en så total och villkorslös bekännelse till den nuvarande reaktorsäkerheten. Den rimmar ju illa med regeringens egen hållning. Regeringen har trots allt tills vidare prutat ned antalet till 13 i det svenska kärnkraftsprogrammet innan den visste om vad näringsutskottet skulle göra. Varför har man gjort den här nedprutningen om man inte känner en stigande tveksamhet inför kärnkraftens fördelar och risker? Det är väl mycket ärligare att erkänna att man är tveksam. Det finns en annan huvudfråga, där vi från folkpartiet har gjort klart att man måste driva en bestämd och hård linje. Det gäller just kravet på god hushållning. Tidigare såg man energiproduktionen bara som en följd av alla de krav som radade upp sig — just på behov av energi. Först skulle man bestämma sig för vad man ville ha för industriproduktion, hur mycket bostäder man ville bygga, hur mycket vägar som behövdes — och sedan var det bara att räkna fram den mängd energi som behövdes för att klara det och så producera den. Men den tiden måste definitivt vara förbi. Nu kan ingen — inte industriföretag, inte bostadsproducenter, inte riksdag och regering — undvika att redan från starten bedöma verkningarna för energiåtgång av den ena eller andra åtgärden. Det är glädjande att man nu gör sådana bedömningar. Sparlinjen måste ligga i botten på varje framsynt energipolitik. Det fick vi länge säga ensamma. Nu har utvecklingen gett oss rätt, och de festa håller med i ord. Men vad man inte helt får fram är då att sparlinjen är den enda miljövänliga linjen, att kärnkraft, vattenkraft, olja, kol, alla påverkar miljön negativt. Bara när vi hushållar slipper vi en del av de miljöverkningarna. Inte heller kommer det fram att sparlinjen är den mest ekonomiska linjen. Så sent som i denna månad lämnade Vattenfall en kalkyl till finansdepartementet för att användas i den nya långtidsutredningen som skall läggas fram i höst. Den visar att Sveriges kraftindustri måste investera 26,4 miljarder kr. under sex år mellan 1975 och 1980 för att klara elförsörjningen efter riktlinjerna i regeringens energiproposition — räknat i 1974 års priser och löner. Sådana väldiga investeringar måste ju begränsa utrymmet för andra industriinvesteringar. Sparlinjen ökar vår handlingsfrihet för framtiden. Det är dess tredje, och kanske allra viktigaste, förtjänst. Man kan ta det försiktigt och behöver inte satsa på lika väldiga tekniska system. När förbrukningen ökar i långsam takt blir också marginella tillskott av nya energikällor, som t.ex. vindkraft och soluppvärmning av bostäder, av stort värde. Det är därför ökningen av energiförbrukningen måste pressas ned, så att vi så småningom kan ligga på oförändrad nivå. Det skall inte förväxlas med talet om en nolltillväxt i hela ekonomin. Tvärtom: i ekonomin totalt behöver vi en fortsatt tillväxt, och den är möjlig med en minskad förbrukning av energi. Med det sker inte av sig självt, utan det fordras stor och oavbruten uppfinningsrikedom. Det är då vi måste få fram de energisnålare processerna, de nya maskinerna och isolera gamla, dragiga hus. Då behövs energiskatter som riktar rätt. Ännu har vi inte hittat fram till den rätta modellen. Det behövs nya taxor och individuell debitering av avgifter, som slår på slösarna och gynnar spararna. Det behövs stora insatser för att ta vara på mottryckskraft och spillvärme inom industrin. De som röstade nej så sent som i december här i kammaren till de förslag som nu enhälligt kommer att tas just i fråga om ett bättre utnyttjande av mottryckskraften skulle jag vilja se en liten bit in i själen. Jag undrar vad det är som hänt hos dem från december till maj. Nu vet alla plötsligt att ångan skall in i turbinen och inte gå upp i rök genom skorstenarna. Men det fanns lika klara och tydliga belägg för detta i december som det finns i maj. Det har här också förts en debatt, herr talman, om huruvida de hårdare kraven på hushållning måste leda till en byråkratisering och en utveckling mot planhushållning. Det är en linje som vi liberaler inte kan acceptera. I stället för att den goda hushållningen skall leda till en förstelnad planhushållning vill vi att den skall ske inom ramen för ett öppet samhälle —- en närdemokrati — som ger plats åt de fritt arbetande forskarna, de varnande föregångarna och de fristående grupperna. Det är viktigt inte minst för att vi skall få ett samhälle som klarar kraven på förändringar. Det är ju inte Vattenfall som gått i spetsen för att hindra en skövling av våra sista outbyggda älvar; inte industridepartementet som fullt av iver grävt fram alla fakta om kärnkraftens risker; inte Myndighetssverige som visat på de nya vägarna, utan det är i själva verket ofta just de fristående grupperna. I det sammanhanget skulle jag vilja veta hur det förhåller sig med statens vattenfallsverks beslut att ensidigt stödja upplysningen — för att inte säga propagandan — från en sida i kärnkraftsfrågan. Industridepartementet sade ju i fjol nej till en begäran från Jordens vänner om ett mindre bidrag för att ge ut Amory Lovins skrift Vår energiförsörjning, men nu har man enligt uppgifter till offentligheten i stället givit 120 000 kr. för inköp av 50 000 exemplar av en skrift, som pläderar för kärnkraft och som distribueras huvudsakligen med tjänstepost. Det finns ju svenska verk som har som direkt uppgift att gå ut och informera aktivt om sin verksamhet. Det gäller främst SIDA och biståndspolitiken. Men jag skulle vilja veta om statens vattenfallsverk har fått i uppdrag från regeringen att aktivt verka för den ena sidans uppfattning i kärnkraftsfrågan. Finns det sådana direktiv från regeringen, borde riksdagen också ha rätt att få reda på det. Det går att skapa ett sparsamhälle inom ramen för en marknadsekonomi. Om de utnyttjas rätt klarar marknadsmekanismerna omställningen mycket smidigare än med några plankommissariers hjälp. Ett energisnålt samhälle behöver på intet sätt vara ett stillastående samhälle. Det kan tvärtom innebära en väldig utmaning och stimulans till uppfinnare och företagare, som jag givit exempel på. Just när industrivärlden måste växla kurs mot framtiden behöver den mer än någonsin den påhittighet och initiativkraft som finns i en liberal ekonomi. Marknadskrafterna siktar bara till lönsamhet, säger en del anklagande. Visst, men vad som är lönsamt kan vi genom politiska beslut påverka. Får vi en rätt inriktad skatt på energi, verkar marknadskrafterna för den goda hushållningen. Då börjar ingenjörer, tekniker, småföretagare och uppfinnare att på allvar fundera över vad som kan göras för att hushålla. Det är då som de många nya patenten, prototyperna och serierna börjar komma. I en planhushållning förenas producentintressena och miljöintressena under en och samma hatt. Det leder i praktiken lätt till att staten blir kommersiell och inte, som i teorin, till att företagen blir sociala. Jag tycker att vi också i Sverige måste vara vaksamma mot tecknen på en sammanblandning mellan de politiska och de kommersiella intressena. När t.ex. regeringens främste energipolitiske rådgivare samtidigt är styrelseordförande i Norrbottens Järnverk, i LKAB och i Vattenfall är det fråga om en alldeles för stor maktkoncentration. Det är då inte fråga om huruvida det är en duktig och trevlig person utan om att det är fel i princip. Öppenhet, insyn och kontroll är nyckelord för en liberal energipolitik. Det är därför som vi vill säga ifrån även när personer som man enskilt kan hysa respekt för får en alltför stor makt och myndighet sig tillagda. Företrädarna för näringsutskottet, både dess ordförande och andra, berättade här om hur utmärkt man hade kunnat belysa denna komplicerade materia i utskottet genom ingående utfrågningar av de mest skilda experter. Man var stolt över att det hade skett inom riksdagens ram. Men hur mycket bättre skulle det inte ha varit, om vi alla hade haft möjlighet att följa detta genom tidningar, press och radio, om inte motståndet mot de offentliga utskottsutfrågningarna vore så förbenat och stelt bland majoriteten i denna kammare utan man verkligen hade accepterat att det är rimligt och riktigt att den svenska allmänheten har samma rätt till fakta som vi har som riksdagsmän inför det ögonblick när vi skall trycka på knapparna. Vi behöver de offentliga utskottsutfrågningarna. Vi behöver en fristående bedömning av de energipolitiska verkningarna av industrisatsningar innan regeringen blandar ihop alla bedömningar i en enda kompott. Vi behöver en bättre insyn i den statliga företagspolitiken på oljeområdet. Vi behöver aktuella och alternativa energiprognoser. Jag vill hylla Vetenskapsakademien, som på egen hand och med knappa medel har kunnat ta första steget till det fristående energiforskningsinstitut som det varit omöjligt att få majoritet för här i riksdagen. Till sist, herr talman! Om något bör energidebatten ha lärt oss att det inte är beslutsfattare i departement och verk som går i täten för den mest aktiva miljödebatten. De är kanske förträffliga och duktiga människor som kan sitt jobb, men de är inte de ivrigaste att driva fram förändringar när kursen har lagts snewu. Den slutsats vi drar från liberalt håll är att god hushållning i ett miljöriktigt samhälle inte bör bygga på toppstyrning, utan på närdemokrati.

Herr talman! Ingvar Svanberg och Rune Johansson har utförligt redovisat regeringens och den socialdemokratiska riksdagsgruppens ståndpunkt. Det är mycket av vad de sagt som jag inte behöver gå in på. Debatten om energifrågorna är både bred och djup. I den ryms mycket av våra farhågor och våra förhoppningar inför framtiden, både i vårt eget samhälle och i världen. Den gäller internationell solidaritet. Kraven på en omläggning framtvingas djupast sett av de fattiga folkens krav på en rättvisare värld och en jämnare fördelning av jordens tillgångar. Kraven på stabilisering av råvarupriser och på en ny ekonomisk världsordning speglar denna strävan till rättvisa. Jag har i propositionen utförligt redovisat dessa synpunkter på den internationella solidariteten och det internationella samarbetet. Debatten gäller också industrisamhällets framtid. En amerikansk ekonom har påpekat att de senaste 300 årens syn på världen, med dess framtidstro, dess satsning på vetenskap och teknik, har varit anmärkningsvärt framgångsrik.

I korthet sammanfattar han där den avgörande utmaning som vi står inför. Det finns många som i denna situation har gripits av stark oro. En del har känt vanmakt och hopplöshet. I desperation har man vänt sig mot hela det moderna samhället. Svaret på utmaningen är inte att vi söker oss tillbaka till någon förindustriell period, att vi söker återskapa ett förflutet skede i samhällsutvecklingen. Det gäller fastmer att satsa alla krafter på att värna, utveckla och förnya industrisamhället till ett samhälle som bjuder människorna en värdig livsmiljö. Det förutsätter att vi beslutsamt griper oss an med problemen. När miljproblemen trädde i förgrunden på 1960-talet, när insikten växte om allvaret i föroreningarna av luften och vattnet och förgiftningarna, blev inte reaktionen ”riv bostäderna och industrierna”. Vi sade i stället "bygg reningsanläggningar, skärp kontrollen, öka det demokratiska inflytandet”. På få år har vi satsat väldiga resurser. Vi har byggt reningsverk för 2,5 miljarder kronor, vilket f. ö. har fått till följd en starkt ökad energiproduktion för dessa. Vi börjar kunna se resultaten. Det går att vända de olycksbådande branta kurvorna. Det förutsätter ett praktiskt vardagligt arbete med stöd av vetenskap och utvecklad teknik och med stora ekonomiska insatser. Därmed har vi inte på något sätt löst miljöproblemet slutligt. Men industrisamhället har visat förmåga att hantera sina problem.

Nu satsas återigen miljarder på dessa problem. Även om ofantligt mycket återstår börjar vi se de praktiska resultaten på de svenska arbetsplatserna. På liknande sätt måste vi gripa oss an med energiproblemen. Vi måste gripa oss an med att bemästra de säkerhetsrisker och miljöproblem som är förbundna med alla kända energikällor. Men vi får inte ge upp det industrisamhälle som vi med möda har byggt upp och som har gett arbete och välfärd åt människorna. Det finns ingen i denna kammare som inte vet att tillgången på energi har varit en avgörande förutsättning för att lyfta detta land ur fattigdomen, massarbetslösheten, det orimliga slitet. Det finns de som klagar på den materiella utvecklingen och i och för sig med rätta pekar på överdrifter och avarter. Men vi kan aldrig bortse från att den framför allt inneburit att väsentliga behov i fråga om bostäder, näringsstandard, arbetsmiljö, fritid, har kunnat tillgodoses för mycket stora befolkningsgrupper och att detta aldrig hade varit möjligt utan god tillgång på energi. Samtidigt vet vi att såväl med hänsyn till den internationella solidariteten som med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna och till de risker som är förbundna med olika energislag kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. Vi måste dra ner takten i energiförbrukningen. Vi måste spara och hushålla, vi måste stegvis förändra våra levnadsmönster. Jag delar många av de synpunkter som herr Helén framförde om sparlinjen. Jag har redan tidigare flera gånger erkänt att folkpartiet här var först på plan med krav, även om min förmåga att besvara brev inte alltid är hundraprocentigt utvecklad. Vad gäller brevet till Rune vet jag att det senare under denna debatt kommer att utförligt redovisas muntligt. Den avgörande frågan blir hur denna omställning skall gå till. Svaret på den frågan förutsätter en helhetssyn, en bedömning av en önskvärd utveckling av vårt samhälle. Det står fullkomligt klart att en drastisk strypning av ökningen i energiförbrukningen, en plötslig uppbromsning av energiproduktionen skulle leda till mycket allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och för möjligheten att bevara och fördjupa vår välfärd. Ibland framställs det i debatten som om det vore något nära nog skamligt att peka på att tillgången på energi har konsekvenser för jobben och för välfärden. Det har jag svårt att förstå. Det är ju människornas vardag det gäller. De allra flesta människor i vårt land vill se en framtid där de kan få ha ett arbete under rimliga villkor, där de kan ha en hygglig försörjning med bostäder, utbildning och sjukvård och där de kan leva sitt dagliga liv utan fattigdomens knapphet och förnedring. Det måste vara en förpliktelse för oss politiker att sträva efter att dessa mycket rimliga vardagliga krav kan tillgodoses. Herr Werner i Tyresö har försökt att göra energifrågan till en spännfråga mellan kapitalistisk tillväxt och kommunism. Utifrån denna inställning har han och kommunisterna provocerat sig själva till långa förklaringar om att i de kommunistiskt styrda länderna är det egentligen fråga om någonting helt annat, även om man där bygger ut kärnkraften. Herr Werner sade att det också i Sovjetunionen förekommer en kritik mot kärnkraften. Det är mycket möjligt att det gör det. Jag har inte sett om det förekommit någon offentlig utfrågning eller någon debatt mellan den förträfflige partisekreteraren Leonid Ilyich Bresjnev och Sovjetunionens fältbiologer — det vore i så fall intressant att få vara med. Men faktum är att jag i alla mina kontakter med östländerna funnit detsamma: de är verksamma på kärnkraftsområdet. Varför? Jo, helt enkelt för att de är intresserade av tillväxt och därför att de vill förbättra människomiljonernas levnadsvillkor. Därför måste de ha en ökning av produktionen, och för att få en ökning av produktionen måste de ha energi. Och trots att dessa länder har sina enorma tillgångar av olja och kol satsar de också på kärnkraften. Det här provocerar kommunisterna själva fram genom att göra detta till en skiljelinje mellan kapitalism och kommunism i stället för att hålla sig till de vanliga sakargumenten. Det leder också till vissa överdrifter. Om det är så att ju mindre tillgång till energi man har desto mera jobb finns det — herr Werner ville nästan antyda det — varför diskuterar han då alternativa energikällor? I så fall är det väl bra som det är. När vi inom regeringen började forma riktlinjer för energipolitiken var vår utgångspunkt denna och det är såvitt jag förstår den enda rimliga: Hur långt kan ökningen av energiförbrukningen hållas nere genom återhållsamhet och besparingar utan att vi allvarligt skadar sysselsättningen och den dagliga välfärden? Något tvärstopp kunde det inte bli fråga om. Det visar både våra egna undersökningar och hela det internationella material som finns tillgängligt. Men om man tar tid på sig så kan man så småningom komma fram till en oförändrad nivå på förbrukningen. När herr Fälldin åberopade Fordstudien får vi hoppas att han tagit del av denna. Kärnan i denna studie är ju att om man har en bromssträcka, som är ganska lång och där man kan anpassa produktionen och lokalutformningen och hinner satsa på forskning, då kan man komma till en stabiliserad nivå. Men om man gör utbyggnaden snabbt och drastiskt får man mycket allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och för samhällsfunktionerna över huvud taget. Detta är Fordstudiens budskap. Dess huvudförfattare har varit här, och jag hade då långa diskussioner med honom. Han konstaterade — som jag också har gjort — att den svenska energipolitiken i mycket hög grad överensstämmer med den grundläggande uppläggningen i Fordstudien. I detta betraktelsesätt fann vi stöd hos alla de tiotusentals deltagarna i studiecirklarna. För sysselsättningens skull och för levnadsnivåns skull ställde man sig bakom en ökning av energiförbrukningen även i framtiden. Men man rekommenderade en minskning av ökningstakten. I den allmänna debatten har man stundom förbisett hur djärvt vi faktiskt satsar när det gäller att hålla tillbaka konsumtionsökningen, och det är det som är kärnan i energipropositionen. Det är fråga om en kraftig nedskärning av de planer som tidigare förelegat. Det är en klart lägre ökningstakt än i alla andra länder ute i Europa som liknar vårt och med vilka vår industri konkurrerar på världsmarknaden. Vi sökte medvetet en miniminivå som vi kunde försvara, och vi vet att det kommer att krävas stora insatser och betydande uppoffringar för att den skall kunna hållas. Vi pressade oss medvetet så långt det gick neråt. Det finns inga ytterligare marginaler enligt min uppfattning. Sedan vi alltså gjort en långsiktig bedömning av konsumtionsutvecklingen på olika sektorer sökte vi efter vägar att tillgodose denna energiförbrukning bland nu kända och utvecklade energikällor. Naturligtvis hoppas vi alla att alternativa miljövänliga energikällor skall kunna utvecklas. Men man skall inte förespegla människor att dessa källor kan ge oss energi under den närmaste tiden. Det är att lura folk. Det är på detta område nödvändigt med långsiktiga beslut. När det gäller framför allt elkraften måste vi i dag ta de beslut som skall trygga vår försörjning fram till 1985. Det är knuten i det hela. Vi gör det med försiktighet och med en betydande nedskärning av tidigare planer beträffande både vattenkraft och kärnkraft. Just detta krav på långsiktighet kan innebära en frestelse för somliga att skjuta problemen framför sig. Men den har vi inte fallit för. Besluten måste fattas vid rätt tidpunkt för att man skall ha energin när man behöver den. Vi eftersträvar givetvis att behålla handlingsfriheten. Om vi skulle följa centerns rekommendation att skrota hela kärnkraftsindustrin och avskeda de tiotusen personer som i dag arbetar inom denna industri innebär det — jag bortser då från sociala problem — att vi också skrotade vår handlingsfrihet till 1978. Man kan ju inte plötsligt bygga upp igen allt det yrkeskunnande och de arbetslag som finns på detta område. Vi vill givetvis behålla vår handlingsfrihet fram till nästa beslutstillfälle 1978, då vi kan hoppas veta mycket mer. Ibland söker man i debatten ge intryck av att politikerna av ondsinthet vill påtvinga människor energikällor som de inte vill ha. Naturligtvis vore det en fördel om alla våra vattendrag kunde ha förblivit orörda av vattenkraftsutbyggnaden, om vi inte behövde bygga ut kärnkraft med de säkerhetsrisker och de miljöproblem som är förenade med den och om vi slapp importera olja, som vid förbränning förorenar luften och skadar miljön. Men vi vill ju alla att fabrikerna skall hållas i gång och varorna produceras. Vi är alla beroende av elektriciteten för vår dagliga tillvaro. Vi vill inte avstå från transporter och drivas in i isolering från omvärlden. Vi måste både som enskilda människor och som politiker göra avvägningen mellan dessa enskilda och samfällda önskemål och de negativa konsekvenser som är förenade med deras förverkligande. I arbetet med att forma en energipolitik har den intensiva debatten med ett bredare deltagande än kanske någonsin förut haft ett bestämmande inflytande. Bara inom arbetarrörelsens organisationer deltog ca 45 000 människor, som kväll efter kväll diskuterade energiproblemen och tog sin ståndpunkt. Den debatten är viktig därför att den på deltagarna ställde krav på en helhetssyn, att utöver de dagsaktuella problemen ta ett långsiktigt ansvar för en önskvärd samhällsutveckling. Man stod inför uppgiften att väga kraven på välfärd och sysselsättning på lång sikt mot kraven att spara energi och minska de miljörisker som är förenade med alla energikällor. Den debatten är viktig också därför att den visar att de avgörande samhällsfrågorna är åtkomliga för vanliga människor om dessa får en grundlig genomlysning av fakta och tid att sätta sig in i problemen. Ty ytterst blir ställningstagandena beroende av en värdering av det samhälle man önskar, och på den punkten finns inga särskilda experter. Samtidigt härmed har mycket ingående utredningar genomförts om olika sidor av energifrågan. Vi har inte fallit för lockelsen att först låta oss drivas in i en ståndpunkt och sedan lägga den till grund för vår analys av behov och möjligheter. Det har talats mycket om moral i energidebatten. Det är fullt respektabelt. Kanske man ibland glömmer att det också ligger moral i att borra och åter borra i frågor som rör terawatt och energibalans, fördelningen mellan elkraft och bränslen, olika risker i samband med kärnkraften men också i samband med andra energikällor, konkreta möjligheter till besparingar osv. för att få ett fullödigt faktaunderlag. På denna väg har vi kommit fram till de förslag till energipolitikens utformning som nu behandlas i riksdagen. I helhetsavgörandet finns inga absoluta sanningar. Det är fråga om bedömningar. Men jag har nyligen blivit uppmärksammad på från utländskt håll att det inte finns något land som så ambitiöst som vi satsar på att forma en sammanhängande och långsiktig energipolitik. Bakom denna energipolitik står den socialdemokratiska riksdagsgruppen enig. Vi har tagit vår ståndpunkt, vi tar vårt ansvar. I politiken i en demokrati är det alltid någon som till sist måste vara beredd att fatta besluten, ta ansvaret för helheten, inte bara i de delar som ter sig lockande och som kan accepteras av alla utan också i de delar som ter sig svåra och där ansvaret måste innebära en påfrestning. Och om demokratin skall kunna bevara sin handlingskraft, då måste vi kunna ställa in de dagliga besluten i ett långsiktigt perspektiv. Det finns tillräckligt många demokratier som försvagats av oförmågan hos beslutande församlingar att samla sig kring beslut. De har blivit lekbollar för opinionens kastvindar. Det är någonting helt annat än att förankra besluten i en bred demokratisk debatt. Motståndet mot energipolitiken har framför allt riktat sig mot användningen av kärnkraften. De grupper som företräder detta motstånd har på olika sätt kommit till tals. Jag har lyssnat till dem under energirådets sammanträden och i många andra sammanhang. Jag respekterar deras uppfattning, och jag vill gärna tillägga att kritiken varit värdefull därför att den riktat uppmärksamheten på kärnkraftens risker, stimulerat skärpta insatser på detta område och manat till försiktighet. Men jag kan inte dela deras helt negativa uppfattning. För det första: Jag har vid åtskilliga tillfällen redovisat de skäl som manar till försiktighet vid en utbyggnad av kärnkraften. Men jag har kommit till övertygelsen att de säkerhetsrisker som är förbundna med reaktordrift och förvaring av avfall skall kunna bemästras på ett rimligt sätt. För det andra: De risker som är förbundna med andra tillgängliga energislag, framför allt olja, är ur långsiktig synpunkt förmodligen större. Jag känner oro för vad en forcerad ökning av förbrukningen av olja och kol skulle kunna leda till för kommande generationer, t.ex. genom påverkan på klimatet. För det tredje: De risker för sysselsättningen och för en försämrad levnadsnivå, som skulle följa med att nu avstå från kärnkraften, är svårare att bära för oss alla. Exakta beräkningar är alltid vanskliga. Men skillnaden mellan centerns och regeringens energibalans på industrisidan kan enklast uttryckas på det sättet att centerns förslag skulle innebära 150 000 färre jobb inom industrin 1985. Det är det närmaste man kan komma. Då har jag ändå tagit hänsyn till att centerns förslag skulle innebära en lägre produktivitetsutveckling, och därmed sämre reallöner. Detta betraktar jag som en mycket stor risk för vanliga människor. Herr Fälldin har litet vanskligheter med sina siffror. Han anförde som ett huvudnummer i debatten att elförbrukningen inom industrin mellan första kvartalet 1973 och första kvartalet 1975 bara hade stigit med 1 96. Det var beviset för att centerns kalkyler kunde hålla. När man tittar litet närmare på denna uppgift, visar det sig att den väsentliga förklaringen till denna förhållandevis låga ökningstakt var att påsken inföll under andra kvartalet 1973 men under första kvartalet 1975. Det finns 60 arbetsdagar på ett kvartal, och tappar man tre av dessa, gör det ett antal procent på elförbrukningen. Därmed är nästan hela skillnaden förklarad. Om man i stället tar tolvmånadersperioder, så att man slipper bygga sina kalkyler på påskens förläggning och slipper ta hänsyn till hur Kristi himmelsfärdsdag och pingsten råkar infalla, får man en ökning av elförbrukningen på 6,5 96. Om man ser på elkonsumtionen de fem första månaderna innevarande år, finner man att ökningen ligger på 9 26. Våra kalkyler stämmer alltså ungefär. Och detta trots att man fick en ganska stor besparing initialmässigt, genom mycket kraftigt höjda priser och stora besparingsinsatser inom industrin, som inte kan upprepas varje år. Det är litet pinligt att bygga sina kalkyler på påskens förläggning olika år. Det står emellertid i någon mån som en symbol för centerpartiets beräkningsmetoder i vissa avseenden. Centerpartiet vill gärna framställa sig som motståndare till kärnkraften. Men i själva verket har centern sagt ja till vad man i agitationen kallar för kärnkraftssamhället. Man vill framställa sig som kärnkraftsmotståndare men representerar i själva verket en kärnkraftsopportunism. Jag skall visa varför detta omdöme måste anses vara korrekt. För det första: Så sent som i november i fjol förklarade herr Fälldin, som ändå måste anses vara en auktoritativ talesman för sitt parti, att ”om man —--—-- finner att vi inte kan ta kärnkraft i vår tjänst här framöver --—- då bjuder logiken att vi stoppar dem som är i gång också”. Och strax efter bejakade herr Fälldin frågan ”om inte logiken med detta synsätt krävde att man måste riva alla kärnkraftverk i Sverige”. I mars lanserade centerledaren tanken på att kärnkraftverken i drift borde plomberas. Något senare blev det fråga om att centern ville förbereda en plombering, ytterligare något senare att fem aggregat borde få förbli i drift till dess deras farlighet bevisats. Logiken har således varit på drift. Driften har fortsatt. Därtill återkommer jag. För det andra: Centerpartiet har gjort den långsiktiga förvaringen av det högaktiva avfallet till en huvudfråga i debatten. Vår övertygelse är att denna fråga är möjlig att lösa och vi har därvid stöd av en i stort sett enig expertopinion. Herr Fälldin har för sin del åkt runt till olika av landets kommuner och frågat om man i just den kommunen vill ha avfallet in på knutarna, som det har hetat. Centern har emellertid accepterat fem kärnkraftverk, placerade i Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck. De producerar avfall, som så småningom måste förvaras. Skillnaden i avfallshanteringen för fem eller tretton aggregat torde vara relativt begränsad. Det säger han själv. Eftersom centern godtar fem kärnkraftsaggregat, måste man således anse att avfallsfrågan är möjlig att lösa, annars vore partiets ståndpunkt fullkomligt orimlig och oansvarig. För det tredje: Centern anser att man bör skära ner energiförbrukningen kraftigt utöver regeringens förslag. Man talar om en hushållningsplan. Då borde man också tala om vad den skulle innebära. Under alla förhållanden skulle det — för att minska de 50 terawatten på elkraftssidan — behövas en hård central styrning av förbrukningen med förbud, kvoteringar, ransoneringar och mycket höga energiskatter. Vi skulle få acceptera en hård regleringsekonomi. Flera av kärnkraftens seriösa kritiker har öppet och ärligt deklarerat att de är beredda att ta den konsekvensen. Därav finns ingenting i centerns framställningar. Heller ingenting om konsekvenserna för produktion och sysselsättning, med det undantaget att centerledaren förklarat, att vi får vara beredda att betala priset att tusentals människor blir arbetslösa om vi lägger ner kärnkraftsindustrin. Är det då förvånande att de personer som intensivt arbetat med dessa problem inte betraktar centerns förmenta motstånd mot kärnkraften som en allvarligt menad politisk handlingslinje? För det fjärde: Om centerpartiet menar att vi kraftigt bör hålla tillbaka energiförbrukningen borde detta rimligen få konsekvenser för politiken även på andra områden. Man borde vara återhållsam med förslag som leder till ökad energianvändning. Så är ingalunda fallet. Centern förespeglar fler industrijobb, framför allt i glesbygden. Men varje industrijobb kräver i medeltal 200 000 kilowattimmar per år. I Stockholms läns landsting vill centern mot sina vallöften missgynna kollektivtrafiken. Det är att stimulera privatbilism och ökad energiförbrukning. Här i riksdagen framlägger centern omfattande listor med stora överbud på de flesta av politikens fält. Man vill vidare ha större andel småhus, och det är ett obestridligt faktum att det innebär en ökad energiförbrukning. Sammantaget innebär detta att centern ställer ut en kraftig nota på ökad energiförbrukning, och det må så vara. Men min kritik går ut på att man ena dagen ställer krav på ökad energiförbrukning för rader av olika ändamål, medan man nästa dag ställer krav på minskad ökningstakt i energiförbrukningen. Det går omöjligen ihop. För det femte: För en dryg månad sedan förklarade herr Fälldin i Skånska Dagbladet att ”centerpartiet kan inte gå med i någon regering som lägger fram förslag att ta kärnkraften i anspråk”. Det var ett i och för sig klart besked. Därmed ville man tydligen ha sagt att kärnkraftsfrågan för centern var så viktig att den omöjliggjorde centerns deltagande i en regering där icke övriga medverkande följde centerns linje. En vecka senare förklarade herr Fälldin i Svenska Dagbladet att centerpartiet inte kan gå med i någon regering som lägger fram förslag om att ta mera kärnkraft i anspråk än som finns i gång i dag. Ståndpunkten hade modifierats. Några veckor senare kom helomvändningen. Då förklarade herr Fälldin att centern är beredd att sitta i en regering som administrerar ett beslut om en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. För dem som trodde på det första budskapet talade herr Fälldin nu om att den ståndpunkten var centern villig ge upp för att få vara med i en regering. Det är möjligt att det är en klok ståndpunkt — det tycker jag i stort sett. Däremot tror jag inte att det är särskilt klokt att skapa förväntningar hos människor om en ståndpunkt, som man redan när hanen gal första gången är beredd att svika. De som i ärlig övertygelse är motståndare till kärnkraften måste ju uppleva centerpartiet som sällsynt hållningslöst. De som godtar ett användande av kärnkraft måste ju också uppfatta centerpartiet som sällsynt hållningslöst. Vi har således fått bevittna en process där centern på några månader har förflyttat sig från 0 via 5 till i praktiken 13 kärnkraftsaggregat. Man låtsas vara mot kärnkraft men godtar i själva verket det man kallar för kärnkraftssamhället. Man överlåter åt oss att ta de svåra besluten och ansvaret och hoppas väl kunna plocka röster på sin låtsaslek. Det är detta jag kallar för kärnkraftsopportunism. Det vi har sagt och det vi har lagt fram inför riksdagen i energifrågan det står vi för. Inte därför att vi med någon osviklig förmåga kan skåda in i framtiden med alla dess osäkerheter. Inte därför att vi anser oss företräda någon överlägsen moral i bedömningen av dessa svåra och ömtåliga frågor. Utan därför att vi efter bästa förmåga sökt forma en politik som tar ansvar för det här landets framtid, för dess sysselsättning och utveckling.

Herr talman! Statsministern är naturligtvis inte glad när regeringens, Vattenfalls och andra kärnkraftsintressenters kampanj för mera kärnkraft inte har fått stöd hos folket. Det förstår jag. Men för den skull borde statsministern inte underlåta att ta upp de frågor som jag har ställt fram till granskning. I stället för han nu fram en mängd påståenden. Det första påståendet som statsministern gör är att centerns alternativ innebär 150 000 färre jobb. Statsministern försöker inte på något sätt visa hur han kommit fram till detta påstående. Jag har pekat på vad som enligt praktisk erfarenhet totalt är möjligt att spara in av industrins energiförbrukning under ett helt år. Jag har pekat på konkreta exempel, där denna minskade energiförbrukning har visat sig möjlig att förena såväl med ökad produktion som med ökad sysselsättning. Dessutom bortser statsministern från vad frågan gäller, nämligen på vilket sätt 25 å 30 miljarder kronor skall disponeras i framtiden. Jag har klarat ut att vi disponerar pengarna för investeringar i hushållning med energi och utveckling av andra energikällor. Men framför allt, herr statsminister, om en procents ökning under denna period leder till vad statsministern påstår, vad kommer då en nolltillväxt att leda till? Hur många jobb innebär det att ni medvetet skulle ta bort 1990? Försök inte med sådana konstnummer. När det gäller elenergiförbrukningen är det inte jag som har börjat med kvartalsredovisning. Det har ni från regeringsbänken gjort. Påsken ligger på samma ställe i almanackan både när ni talar om första kvartalet och när jag gör det. Skillnaden är bara att i stället för att tala om ett år har jag talat om två år. Då är ökningen för industrin inte I 96 om året, utan 0.4, och för hela energiutvecklingen litet över 3 96. Det är ingenting som jag står här och hittar på - det kommer från sammanställningar och uppgifter ifrån statistiska centralbyrån. Statsministern ironiserar över att jag ibland använt ordet stoppa, ibland har folk ställt frågor om att riva och jag har bejakat, och ibland har jag talat om avveckla och plombera. Ja, jag har använt alla dessa ord, men vad är det för större skillnad i praktiken? Om vi stoppar kärnkraftverken så har man antingen att bara låta dem stå där, eller att plombera dem för att hindra att någon kommer dit och gör något med dem. Om någon kan hitta en metod att riva dem, kommer vi att bli lyckliga. Detta gäller inte bara de verk som tas ur drift i dag. Vi skulle bli lika lyckliga om någon kunde tala om för oss hur vi skall riva dem när de har tjänat ut, så att de slipper stå där som monument i all evighet. Vi har inte någonsin tänkt låta de anställda direkt stå inför arbetslöshet. Det är därför vi krävt en avvecklingsplan. Det finns ingen anledning att stå här och påstå att vi skulle kasta ut folk i arbetslöshet genom våra åtgärder. Avvecklingsplanen finns just för att de anställda skall få möjlighet till annat arbete. Jag har sagt att man får ta en sådan omställning, en sådan strukturomvandling, precis som man har fått göra det i andra fall. Får jag nu i ett sammanhang tala om för statsministern hur jag ser på regeringsfrågan. Vi säger nej till att använda kärnkraft, så länge säkerhetsriskerna inte kan bemästras. Självklart gäller detta både när vi tar ställning här i riksdagen och om vi sutte i en eventuell regering. Vi kan därför inte vara med i en regering som lägger fram förslag om att bygga ut kärnkraften. På samma sätt som vi här i riksdagen arbetar för att, så länge kärnkraftens säkerhetsproblem är olösta, vi inte skall trygga energiförsörjningen via kärnkraft, på samma sätt kommer vi att arbeta för detta i en eventuell regering som vi deltar i. Sedan är det närmast en självklarhet att fram till dess att vi har fått igenom ett sådant beslut, måste gällande beslut efterlevas. Vad är det för skillnad på den här frågan och alla andra? Statsministern måste vält ändå medge att regeringen får lov att efterleva de av riksdagen fattade besluten till dess regeringen fått riksdagen att fatta ett annat beslut. Det är väl självklart. Men regeringsfrågan plågar naturligtvis statsministern. Skall kärnkraftsfrågan ligga till grund så finns det bara en möjlig kombination: socialdemokrater och moderater. Varför inte svara på mina frågor i stället för att försöka krångla sig undan också detta med det slutliga avfallet? Här har man tagit ett beslut att bygga ut kärnkraften och nu föreslår man att bygga ut mera. När jag pekar på problemen med avfallet har statsministern inte något svar att ge. I stället säger han till oss: Hur skall ni lösa det då? Vad är det för en regering vi har! Regeringen vet att vi har röstat mot kärnkraften sedan det fanns bara ett aggregat. Skulle det falla på vårt ansvar att tala om hur detta problem skulle lösas? Nej, ta det politiska ansvaret, när ni nu har regeringsmakten!
Herr talman! Jag måste erkänna att det känns behagligt att representera ett lugnare tonläge för en gångs skull i debatten här i kammaren. Vi har tagit ställning själva. Vi har gjort våra bedömningar själva. Det har inte varit fråga om att ”följa John” eller ”följa Olof”, utan vi har gjort våra analyser och mot bakgrund av dem har vi bedömt behovet av energi, tekniken och olika säkerhetsfaktorer. För det första har vi således analyserat vilket energibehov vi bör räkna med under de närmaste årtiondena och våra möjligheter att spara energi utan att eftersätta andra viktiga samhällsmål — vår välfärd, vår trygghet och vår sysselsättning. För det andra har vi blivit på det klara med att vi inte kan öka oljeberoendet utan att vi snarare måste minska det. Ekonomiska skäl, utrikespolitiska skäl och också miljöpolitiska skäl talar för detta. För det tredje har vi inriktat oss på att spara vattenkraft. Vi vill inte bygga ut våra vattendrag stort mer än vad vi gjort. För det fjärde vill vi satsa på förnyelsebara resurser. Därvidlag håller jag med herr Fälldin helt och hållet. Men vi kan inte åstadkomma de resurser vi behöver under den tid som står till förfogande. Därför måste vi satsa på forskning för att om möjligt få fram solenergi, vindkraft, fusionsenergi. Men vi vet att detta kan vi inte klara förrän någon gång omkring år 2000. Då återstår, för det femte, att under denna övergångstid se till att vi kan tillgodose det svenska energibehovet. Och då står bara kärnkraften till förfogande. Jag vill upprepa att vi har blivit övertygade om att riskerna med kärnenergin icke är större utan snarare mindre än med all annan mänsklig teknik som vi använder i vår vardag. Innan vi kommit dithän har vi studerat vad expertisen sagt. Den överväldigande delen av all tillgänglig expertis har hävdat denna uppfattning. Vi har ställt deras uttalanden emot kritikernas uttalanden och kommit fram till övertygelsen att vi kan acceptera kärnenergin. Andra har icke blivit lika övertygade. De tror att det föreligger väldigt stora risker för liv och hälsa. Den uppfattningen må man ju ha — jag skall inte kritisera någon för det. Men vad jag inte kan förstå är att de som har denna uppfattning - som anser att det är ansvarslöst att ta några risker, som menar att kärnenergin är förenad med väldiga faror i säkerhetshänseende — ändå kan ta på sitt ansvar att acceptera ett antal kärnaggregat. Vi som är övertygade om att riskerna inte finns — eller är väldigt små — vi kan göra detta. Men de som har en motsatt uppfattning, hur kan de acceptera att ett enda kärnaggregat skall vara i drift? Det har jag mycket svårt "att förstå. Vad dagens debatt gäller — det har klart bekräftats — är inte ett ja eller nej till kärnkraft. Alla partier har ju förklarat sig beredda att under de närmaste åren godta kärnkraft. Att några är förespråkare för 13, andra för 11 och några för 5 aggregat innebär en rent kvantitativ bedömning. Den förändrar ingenting i princip — att alla partier här i dag har accepterat kärnenergin. Det tycker jag att man skall slå fast. Thorbjörn Fälldin talade om de väldiga investeringssummor som vi har att räkna med för att bygga ut vår kärnenergi — 25 å 30 miljarder kronor i investeringar tror jag Thorbjörn Fälldin nämnde. Det är mycket pengar. Men beloppen skall ställas i relation till vår årliga oljeräkning, som lär ligga på ungefär 13 miljarder kronor. Varje år importerar vi alltså fossila bränslen för omkring 13 miljarder kronor. Investeringar innebär ju att vi avstår en del av vår konsumtion för dagen för att satsa på framtiden. Ett kärnkraftverk står i ungefär 30 år, om jag inte är fel underrättad. Det är på en så lång period investeringskostnaderna skall slås ut. Driftkostnaderna är dessutom låga. Om man har detta i åtanke är jag övertygad om att siffrorna får helt andra proportioner än man annars kan få ett intryck av.

Herr talman! Det finns ju olika sorters underhållning! Statsministern hade tydligen hört talas om att när det spelas upp till dans finns det en del som går dit för att följa det vackra och njuta av tillställningen och andra som går dit för att få se ett rejält slagsmål. I statsministerns inlägg fanns det både en vacker inledning och så i varje fall början till ett rejält slagsmål med centern. Jag fäste mig mest vid början — det var en fin beskrivning av regeringens egen inställning. Men vad som förvånar mig är att statsministern ändå kan gå förbi anledningen till att regeringen nu vill bygga ut kärnkraftsanläggningarna utöver de elva reaktorer som redan är beslutade. Eftersom jag vet att statsministern liksom vi andra har ont om tid i repliken skall jag bara ställa tre korta frågor: Varför överger regeringen riksdagsbeslutet från 1973? Det är den första frågan. Den andra frågan är: Vad är det som händer mellan 1975 och 1978 med regeringens linje som ökar handlingskraften i fråga om kärnkraftsutnyttjandet? Den tredje frågan är: Kan regeringen utlova, även efter det som har hänt i näringsutskottet och efter vad herr Svanberg har sagt här i dag, att om det blir en ny reaktor i Barsebäck så blir det en mindre i Forsmark?

Herr talman! På herr Werners sista fråga till mig vill jag svara ja. Herr Heléns första fråga till mig var varför vi gick på 13 aggregat. Jo, för att få vår hårt pressade energibalans att gå ihop var alternativen antingen mycket miljöförstörande och kostsamma oljekondenskraftverk eller att ge sig på några av de orörda älvarna eller att bygga två aggregat på en redan upparbetad kärnkraftsstation. Och då fann vi att det tredje alternativet var det både ekonomiskt och miljömässigt bästa. På den tredje frågan vill jag svara att 13 aggregat för mig är 13. År 1978 ser vi över hela fältet igen. Där är min ståndpunkt helt entydig. När jag sedan svarar herr Fälldin skall jag väl börja där han hojtade värst, nämligen när han frågade: Vad är det för en regering som inte tar ansvaret och frågar oss när det gäller avfallet? Ja, bakgrunden är helt enkelt denna: Vi tar ansvaret för hanteringen av avfallet. Det är klart redovisat av alla företrädare för regeringspartiet. Och det tror vi att vi skall kunna klara på ett rimligt sätt. Där har vi också en i stort sett enig expertkår bakom oss. Men herr Fälldin reser land och rike runt och skrämmer människorna med detta radioaktiva avfall. Han reser till kommun efter kommun och frågar: Vill ni ha avfallet inpå era knutar? Han gör gällande att detta avfall är ett skäl för honom att gå emot kärnkraften. Men i samma ögonblick godtar han själv — och kommer i dag att rösta för — fem kärnkraftverk, som alla producerar avfall. Då är den enkla frågan: Var skall ni göra av avfallet från alla de kärnkraftverk som ni själva tar ansvaret för? Då räcker det inte att hojta — då får man ge ett svar. Eller också får man vara försiktig med att skrämma människor för någonting som man själv tar ansvaret för. Likadant är det på den andra punkten. Herr Fälldin säger att det är riktigt att han talat om att riva kärnkraftverk, plombera kärnkraftverk och stoppa kärnkraftverk — och allt detta betyder i stort sett detsamma. I dag tillade han: Vi säger nej till att använda kärnkraft. Exakt så — ord för ord — sade herr Fälldin nyss. Men det är ju det ni inte gör. Ni föreslår inte att kärnkraftverken skall rivas, ni föreslår inte att de skall stoppas, ni föreslår inte att de skall plomberas. Ni låtsas att det är det ni föreslår, men i själva verket säger ni i dag ja till fem kärnkraftverk.

Ni säger: Får vi vara med i regeringen så skall vi administrera tretton stycken också! Ni har alltså gått från noll till fem till tretton på några månader. Jag kunde respektera centerns inställning om ni var mot kärnkraften, om det i er praktiska politik fanns någonting som motsvarade alla de farhågor och all den oro ni spritt bland människorna. Men det finns det inte. Ni säger: Visst, vi röstar för de fem kärnkraftverken, och vi är beredda att acceptera de tretton, om vi får regera. Därför är det inte betydelselöst om herr Fälldin säger att vi skall riva, plombera och stoppa kärnkraftverken, och det är inte betydelselöst om vi frågar honom vad han menar. Om han finge husera på detta sätt ute i kommunerna och sedan agera som han gör i riksdagen vore det litet för enkelt. Det är det vi måste se till att han inte får göra. Så till arbetslösheten. Om man ser till att vi fram till 1985 får 50 TWh mindre elektrisk kraft, så måste man ta den energimängden någonstans. Det innebär att ni tar 12 TWh från industrin. Enligt de beräkningar man kan göra motsvarar detta ungefär 150 000 jobb. Det är en schablonberäkning. Det kan röra sig om 250 000, och det kan röra sig om 100 000 jobb. Men det är ett rimligt mått på vad förslaget innebär i minskad sysselsättning. Då kan ni säga: Än sen då? Efter 1990 vill ju även ni ha oförändrad tillgång. — Javisst, efter en bromssträcka där man anpassar produktionsprocesserna och samhället och driver forskningen vidare blir en sådan utplaning möjlig. Men kom ihåg att den mycket väl kan innefatta att elkraftsproduktionen fortsätter att öka och att industrins användning av energi fortsätter att öka — det är i stor utsträckning i fråga om lokaluppvärmning och sådant som man kan uppnå de stora besparingarna. Jag talade inte så mycket om arbetslösheten bland driftspersonalen vid dessa fem kraftverk — det rör sig i så fall om 1000 personer. Men de fem kraftverken vill ni ju inte stoppa. Ni är ju för kärnkraften! Vad ni vill stoppa är den fortsatta utbyggnaden av de sex ytterligare kraftverken. Det skulle innebära att man med en gång fick friställa ca 10 000 personer. Men jag har inte främst tagit upp detta av sociala skäl. Jag har bara sagt att om man avskedar dessa 10 000 personer så har man inte längre handlingsfrihet när det gäller kärnkraften. De stora verkningarna på sysselsättningen kommer genom att vi inte kan tillgodose industrins behov av energi och elkraft. Det var väl de frågor herr Fälldin tog upp. Det är bra att vi har den här debatten för den har avslöjat det jag kallat kärnkraftsopportunismen och som jag kommer att fortsätta att kalla för kärnkraftsopportunismen därför att man försöker lysa med lånta fjädrar. Man låtsas att man skulle riva, plombera och sluta använda kärnkraften. Man låtsas säga nej till användningen av kärnkraft när man i stället röstar för. Det värsta som egentligen kunde hända centern vore bifall till dess förslag i dagens debatt. Då skulle den verkliga paniken utbryta. Då skulle det verkliga avslöjandet komma, man skulle tvingas förverkliga allt detta som är ohållbart. Men jag kan lugna närvarande centerpartister, inklusive herr Fälldin, med att jag tror att det blir avslag på centerns olika förslag. Det betyder att vi tar ansvaret för energipolitiken även i framtiden.
Herr talman! Jag fick svar av statsministern på min första och min tredje fråga. Jag noterar den goda viljan att svara men kan inte godta svaret. När riksdagen 1973 beslöt att vänta med kärnkraftens ytterligare utbyggnad skedde det för att få fram mera fakta, öka vissheten om att kärnkraften är säker och ekonomisk. Men inget som statsminister Palme eller industriminister Johansson har sagt här eller visat i propositionen tyder på att vi nu fått fram denna ökade visshet. Tvärtom det finns flera frågetecken i dag än 1973 och därför vore det rimligt att inte nu gå vidare över det riksdagsbeslutet. Då säger statsministern: Vi behöver just det tolfte och det trettonde kärnkraftverket. Det tror inte jag. Jag tror att det är fel. Då kommer min andra fråga, som statsministerns inte fick tid att svara på: Vad är det som mellan 1975 och 1978 med regeringens linje ökar handlingsfriheten i fråga om utnyttjande av kärnkraften? Med vanligt språkbruk minskar handlingsfriheten om man redan nu bestämmer sig för att rösta fram det tolfte och det trettonde kärnkraftverket.

Herr talman! Klämda av era egna, säger statsministern. Jag tycker att en statsminister som kan studera opinionsmätningar — även om man inte skall fästa sig vid de enskilda talen utan tendensen i stort — skall akta sig för att tala om andra som klämda av sina egna. Statministern säger att regeringen tar ansvaret för avfallet. Statsministern säger också: Jag tror att vi skall klara det. Det är det längsta statsministern kommer. Det är det som gör att jag upprepar frågan. Jag skall ta det litet lågmäldare den här gången: Vad är det för regering vi har? Det framgår av motioner och reservationer att vi säger: Om säkerhetsproblemen inte kan lösas tar vi också de fem kraftverken ur drift. Det är därför vi skall ha en avvecklingsplan. Till säkerhetsproblemen hör just hur man skall klara avfallsfrågorna. AKA-utredningen ser ingenting som utgör något hinder. Statsministern säger: ”Jag tror att vi klarar det.” På den konkreta fråga som jag ställer — ”skall kommunens beslut gälla eller skall statsmakterna tvinga kommunerna?” — svarar inte statsministern. Han beklagar att jag reser omkring och ställer den frågan ute bland folk. Är det något fel att påminna folk i kommunerna om att vi måste klara den frågeställningen? Jag konstaterar att statsministern vägrar att ge besked om detta. I sysselsättningsfrågan gör statsministern betydande reträtter, och det tycker jag är en framgång. Nu säger han att det är en uppbromsningssträcka, och 1990 kan man därför klara detta. Just det. Vi har fortfarande en ökning av den tillförda energin under denna tid. Det är alltså inte fråga om att minska den spontana ökningen från 3 96 till 0, utan vårt förslag innebär fortfarande en ökning. Statsministern binder genom sitt uttalande uttryckligen det svenska samhället vid kärnkraften, när han säger att vi 1990 kommer att kunna öka elenergitillförseln just för industrin. Jag har inte fått svar på hur ni ser på frågan om arbetsmiljön när det gäller reparationer av sådant som har blivit radioaktivt, inte på hur ni ser på behovet av bevakning och säkerhet vid kärnkraftsanläggning Får jag sedan säga till herr Bohman, och det gäller statsministern också: Jag anser att problemen med kärnkraften är av en särskild dimension. Till grund för min bedömning ligger att vi med kärnkraft skapar radioaktiva ämnen utan att vi har någon metod att minska denna radioaktivitet. Det är detta som är problemet. Då säger herr Bohman: ”Herr Fälldin sällar sig till domedagsprofeterna.”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

Men handlingsfriheten i fråga om kärnkraften?)

Det är ju det jag har sagt, och det är självklart.

Däremot får vi en större handlingsfrihet när det gäller vattenkraft än om vi nu skulle låsa oss — vilket vi kunde ha tvingats till — för att ge oss på någon av de stora orörda älvarna. Herr Fälldin skall jag gratulera till tonläget — men det är kanske också den enda lyckönskan jag kan utfärda. Jag fortsätter med avfallsfrågan. Herr Fälldin litar inte på mig, när jag säger att jag tror att den går att lösa, men jag kan skärpa uttrycket och säga att min övertygelse med stöd av en i stort sett enig expertkår är att den går att lösa. Därför tar vi ansvaret. Om vi icke trodde att avfallsfrågan gick att lösa, skulle vi naturligtvis icke ta ansvaret för en enda reaktor och absolut inte för de 13. Herr Fälldin gör ett stort nummer av avfallsfrågan ute i landet och här i kammaren. Hela tiden talar han om riskerna. Konsekvensen av hans resonemang, när han går an i avfallsfrågan, vore ju att man skulle riva och plombera — och vad det nu kan vara man skall göra — existerande kärnkraftverk, när de är någonting så ohyggligt farligt som man icke kan ta ansvar för. Men alls icke så, alls icke så! Centern ställer sig bakom fem kärnkraftverk och kommer att rösta för dem i dag. Centern kommer därmed att rösta för att ta hand om avfallet från dessa fem kärnkraftverk; det kan herr Fälldin aldrig komma ifrån. Hur i all sin dar kan man ta ett sådant ansvar, om man inte tror att avfallsfrågorna är möjliga att lösa? Det vore en fullkomligt oansvarig politik som ni då skulle bedriva. Då vore det renhårigt och logiskt att ni sade ett konsekvent nej. Men det gör ni inte, och då sitter ni med ansvaret för avfallshanteringen precis som vi andra i denna kammare. Det är en moralfråga. När det gäller sysselsättningen och sparandet vore det inte korrekt att säga att centerns linje skulle innebära exakt 150 000 färre jobb 1985. Det kan vara 200 000, det kan vara 100 000, men i den storleksordningen ligger det, om man stryper den energitillförsel som industrin behöver. Varför skulle vi ta på oss alla dessa kostnader, all denna debatt och hela denna väldiga satsning på säkerhetsfrågor när det gäller att bygga ut älvar, köpa olja och bygga ut kärnkraften, om vi inte behövde det, om vi i stället på något mirakulöst sätt kunde säga att det där är onödig energi, den behöver vi inte? Sanningen är den att vi har pressat oss så långt som det över huvud taget går när det gäller konsumtionen och tillförselsidan. Då är storleksordningen 150 000 jobb korrekt. Regeringsfrågan skall jag väl inte närmare tala om nu. Det blir kanske tillfälle att återkomma till den. Vi har nu fått reda på att i sina rådslag företräder centern 0 kärnkraftverk. Här i riksdagen som opposition företräder man 5 kärnkraftsaggregat. I regeringsställning företräder man 13 kärnkraftsaggregat. Och det har gått på några månader. Det brukar stå i rubrikerna: ”Ökar mest i svensk dagspress, ökar mest i svensk veckopress.” — Centern ökar mest i svensk kärnkraft på kort tid. Det är denna dubbelhet som jag har sett det som en förpliktelse att belysa. Just i de svåra frågorna — och det här är en oerhört svår fråga — kan vi politiker icke dra oss undan ansvaret. Det är inte bara ett ansvar i dag, det är ett ansvar i första hand för de närmaste 10-15 årens samhällsutveckling. Där har vi trycket på oss att dra oss undan de svåra och ömtåliga besluten, de som kan väcka opposition. Men då sviker vi vår uppgift. Vi måste gå rakt fram. Vi måste gå rakt fram därför att jag är övertygad om det bärande i de ekologiska argumenten, i de internationella solidaritetsargumenten, i allt detta som är ofantligt viktigt, i möjligheten att komma ifrån slit-och-släng och nödvändigheten att spara på onödig konsumtion. Men om vi låter driva oss ut i en helt oansvarig politik slår vi sönder samhällsfunktionerna. Då får vi människorna emot oss, och då skadar vi möjligheterna för en stabil samhällsutveckling i återhållsamhetens, i sparsamhetens tecken. Just därför att denna långsiktiga samhällsutveckling är så viktig får icke vi politiker förfalla till dubbelhet och opportunism. Vi måste kunna ta ansvaret.

Herr talman! Att jag för ovanlighetens skull står först i raden bland talarna för civilutskottet i dess betänkande nr 28 och därmed får fungera som evakueringstalare efter huvudmatchen har sin speciella förklaring i att jag skall plädera för en reservation som socialdemokraterna står för till det här betänkandet. Reservationen gäller vattenkraftsfrågan, men bara en begränsad del därav, nämligen hur man vidare skall behandla de av den Sehlstedtska utredningen bedömda älvsträckorna i södra Norrland. Innan jag går in på denna särskilda fråga är det enligt min mening viktigt att konstatera några saker i den enhälliga delen av betänkandet. Den fråga som utskottet haft att bereda och som riksdagen skall besluta om är på vilket sätt vi tills vidare skall precisera riktlinjer för vattenkraftsutnyttjandet, riktlinjer som ligger inom den fysiska riksplaneringens ram. Vad vi har att utgå från är ett accepterat intresse av att ta vara på vattenkraften för en nödvändig elproduktion och ett lika accepterat intresse av att skydda outbyggda vattendrag mot den negativa inverkan som kan uppstå vid en utbyggnad. Uppgiften är alltså att väga dessa intressen mot varandra. När det gäller utbyggnadsintresset har vi i civilutskottet haft att utgå från näringsutskottets bedömningar. Det innebär att vi i tidsperspektivet fram till 1985 på behovssidan satt som riktpunkt en ökning av årsproduktionen med 5 TWh. På bevarandesidan kan man självfallet inte sätta upp en siffra på samma sätt — här gäller det ju i stället att projekt för projekt värdera bevarandeintressena och väga dessa mot det beräknade krafttillskottet. I den delen får vi i ärlighetens namn göra klart för oss att riksdagen knappast kan väntas ta emot all kunskap som finns och göra motiveringar som ser ut som domskäl. En annan sak att tänka på i sammanhanget är att vi inte har tillgång till ett för riksdagsbruk lämpat underlagsmaterial för andra än de projekt inom det södra utredningsområdet som undersökts och rangordnats av den Sehlstedtska utredningen. Utskottet har också enhälligt dragit en slutsats av detta faktum, nämligen att vi inte skall låsa oss ens i perspektivet fram mot år 1985 förrän vi fått ett motsvarande material för norra Norrland. Utskottet har låtit den slutsatsen motivera ett uttalande om att riksdagen förutsätter en ny proposition av den här typen och som omfattar hela området från Klarälven till Torne älv. Det blir ju först då som vi kan åtminstone försöka summera även en rad inbördes olika bevarandeintressen. Det jag nu sagt leder också in på frågan om beslutstekniken i de här sammanhangen. När vissa partimotioner kom blev man minst sagt betänksam. Propositionen skulle avslås, sades det, och riksdagen skulle förbehålla sig bedömningar i de enskilda fallen — ”från fall till fall”, som jag tror det vitsades till i moderaternas motion; förmodligen ofrivilligt. Nu visade det sig lyckligtvis att de här formuleringarna inte vid hölls, utan att alla partier godtog den principiella uppläggningen i propositionen. Detta innebär att vi skall dela upp projekten i två grupper. För den ena gruppen skall vi kunna säga att projekten skall vila tills vi får det totalmaterial som jag tidigare talade om. Om det blir i slutet av 1976 eller i början av 1977 får vi väl se. För den andra gruppen skall prövningen ske i vanlig ordning enligt vattenlagen, detta vare sig domstolen fattar avgörandet eller om regeringen tar det slutliga ansvaret — då för att kunna föra in litet vidare synpunkter på frågan än vad domstolen har lov att använda sig av. Detta är vi numera också eniga om i utskottet. Det är mot den bakgrunden som utskottet handlat när vi haft att ta ställning till om projekt skall föras till den första gruppen och sålunda t. v. inte prövas slutligt eller till den andra gruppen, där avvägningen i det enskilda fallet skall tas av domstol eller av regeringen efter en bättre belysning av förhållandena i det enskilda fallet. Det är egentligen på det här stadiet i utskottsprövningen som svårigheterna att nå en full enighet började. Vi har från vårt håll försökt påpeka att om en älvsträcka förs till den grupp som bedöms av domstol eller regering så innebär detta självfallet inte att riksdagen har beslutat att den skall byggas ut. Detta kan inte nog påpekas, och det finns ett särskilt skäl för detta. Visserligen är utskottet enigt i fråga om formerna för uppdelningen på två grupper projekttyper, men samtidigt har de som utgör majoritet i det här avsnittet diskuterat och argumenterat som om det gällde att ”bevara” eller ”uppoffra” en älvsträcka. Såvitt jag förstår finns det ingen annan framkomlig väg än att överlåta gränsfallen till en prövning av en typ som inte kan göras i riksdagen. I den konkreta frågan — den som vi senare skall votera om här i kammaren -— står det alltså två konkreta förslag till gruppindelningar mot varandra. Enligt majoriteten undantas från slutlig tillåtlighetsprövning klasserna 4, 3 och 2, enligt den klassificering som den Sehlstedtska utredningen gjort, samt Viforsen och Granboforsen. Enligt propositionen och reservationen undantas på samma sätt klasserna 4 och 3. Majoritetens ställningstagande är — det är mitt intryck — delvis dikterat av missuppfattningen att vattenlagens regler och regeringens prövningsbefogenheter inte skall räcka till inom det tvistiga skiktet. Det är alltså detta som vi reservanter inte tror på. I reservationen har vi också gett exempel på att redan vattenlagsregler ansetts räcka för en prioritering av bevarandeintressena i Sölvbackaströmmarna. Mot regeringens hantering har inte heller hörts den minsta kritik. Vi vill alltså påstå att det hanteringsmässigt är riktigare att ta ett beslut enligt propositionen och reservationen. Egentligen tror jag att vi i sakfrågan inte står så långt från varandra. Om majoriteten kunde befria sig från ambitionen att vara vattendomstol och hålla sig till riktlinjer av vanlig typ inom riksplaneringen, så kanske vi skulle kunna uttrycka det så att den faktiska linjen mellan olika projekt nu ligger någonstans under grupp 3 i Sehlstedts rangordning. Vi skulle kanske också ha kunnat närma oss på en annan väg när vi nu blivit ense om att en ny bedömning skall ske så snart som möjligt. Men en sådan väg kan jag för min del inte slå in på — ens för tiden fram till våren 1977 — så länge man, med delvis dunkla motiv, går ända ner i klass 1 med individuella bedömningar från riksdagens sida. Dessa två bedömningar är inte heller, såvitt jag vet, grundade på en tillräckligt noggrann genomgång av fakta. Vi får också komma ihåg att en ny utformning av ett projekt självfallet ändrar förutsättningarna. Detta kan riksdagen aldrig följa utan att arbeta som en vattendomstol. Hur det nu än blir i voteringsfallet sätter jag värde på att vi enhälligt kunnat skriva oss ifrån de flesta av de olyckliga formuleringarna i partimotionerna från såväl centern som vpk och delvis även från moderata samlingspartiet. På det sättet har vi också gjort det fullt klart att regeringen i propositionen inte ens begärt någon ny prövningsfullmakt som det påståtts. Tvärtom är det så att regeringen här kommit med ett förslag om att en stor grupp projekt skall tas undan från domstolarnas och också regeringens beslutsområde. Herr talman! Det jag försöker stryka under i det här sammanhanget är att de tunga geografiskt anknutna riktlinjerna för riksplaneringen självfallet har sin praktiska begränsning. Redan 1972 var riksdagen enig om en varning mot att göra riksdagen till ett planeringskontor. Också riksplaneringen måste få sitt preciserade innehåll i löpande, faktiska beslut som fattas med utgångspunkt i riksdagens mera allmänna uttalande. Det ligger rent allmänt sett en fara i att riksdagen skall till sig centralisera detaljavgöranden utan att behärska alla detaljer. Man kan mycket väl på det sättet komma att ta över en större del av den bl.a. till kommunerna decentraliserade makten än man från början tänkt sig. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 9 vid civilutskottets betänkande nr 28. Det finns i detta betänkande reservationer som jag traditionellt skulle ha bemött, om jag hade haft en annan placering på talarlistan. Men det har inte framförts några yrkanden före mig i dag, och därför kan jag självfallet inte plädera i dessa frågor. Detta hade vi givetvis förutsett. Herr Per Olof Håkansson, som står längre ner på talarlistan, kommer att ta upp de övriga frågor där det finns skäl för socialdemokraterna att bemöta reservanterna.

Herr talman! För en tid sedan träffade jag en lantbrukare som frågade: ”Är det verkligen så att riksdagen nu har genomfört marksocialiseringen?” Jag svarade honom, och vi diskuterade den pågående utvecklingen. Här skall jag bara tillägga att jag inte blir överraskad, om framtidens historiker kommer att beteckna tiden från 1968 och fram till nu såsom den period då marken i Sverige blev i det närmaste socialiserad. Den lantbrukare som jag talade med om markpolitiken är sannerligen inte ensam om att veta tämligen litet om vad som har skett i riksdagen på det här området. Dess värre är den stora allmänheten lika dåligt informerad. Det blir ett obehagligt uppvaknande den dag då den enskilde upptäcker de avsevärt ökade maktbefogenheter som den ändrade lagstiftningen har givit såväl politiker som representanter för myndigheterna. Men, frågar den enskilda människan, varför har då detta genomförts? Herr talman! Jag tror att de allra flesta förstår att det krävs planering i det komplicerade moderna samhället. De flesta insåg nödvändigheten av riksdagens beslut i december 1972 om grunderna för riksplaneringen. Många svenskar har fått uppleva, och många upplever just i dag dilemmat: Skall vi säga ja eller nej till den nya industrin i kommunen? Den ger visserligen jobb åt många, men samtidigt smutsar den ned luft, vatten och mark. Vilka områden utmed kuster skall vi spara för friluftsliv? Var skall den miljöstörande industrin få etableras? Självfallet måste vi skaffa oss handlingsberedskap inför framtida beslut om hur vi skall hushålla med våra naturresurser. Självklart stöder vi i moderata samlingspartiet att man gör allt för att bevara vårt vackra svenska landskap. Det ligger i sakens natur att de riktlinjer för markoch vattenhushållning som riksplanebeslutet 1972 innebar har kommit eller kan komma i konflikt med andra intressen. Men vi protesterade 1972 mot att regeringen utnyttjade denna enighet om riksplaneringen och den regionaloch miljöpolitiska målsättningen för att flytta fram de marksocialistiska positionerna. Sambandet mellan aktiv miljöpolitik och minskad enskild äganderätt eller förlorad rätt till markersättning finns inte. Inte heller var det nödvändigt att skärpa etableringskontrollen över stora delar av den tunga industrin, vilket riksdagen gjorde i samband med riksplanebeslutet i december 1972. Kommunerna hade före decemberbeslutet stort inflytande. Genom det ändrade generalplaneinstitutet fick regeringen ökade befogenheter att påverka generalplaneringen i kommunerna för att tillvarata riksplaneintressena. Som ett led i kontrollen av etableringen kunde byggnadsförbud införas intill dess generalplanen fastställdes. På så sätt kunde statliga myndigheter i varje fall formellt överta kontrollen över byggnadslovgivningen i de områden som var av intresse från riksplanesynpunkt. Till detta kom miljöskyddslagen och den prövning som skedde i koncessionsnämnden för miljöskydd. Emellertid kunde inte regeringen nöja sig med detta. Den socialistiska målsättningen krävde sitt även i den här delen av den omfattande propositionen. Genom ett tillägg i byggnadslagen, § 136 a, övertog regeringen den direkta kontrollen över vissa industrietableringar. I dag har regeringens prövning härigenom en övergripande karaktär i förhållande till både planlagstiftningen och miljöskyddslagstiftningen. Detta innebär stor frihet för regeringen i dess bedömning. Prövningen sker främst på politiska grunder. Miljöskyddshänsynen minskar i betydelse. I stället väger t.ex. industripolitiska mål, sysselsättningsfrågor och regionalpolitiska önskemål liksom konjunkturhänsyn tyngre eller lika tungt. Jag förstår dem som tillspetsat säger att regeringen med den här lag stiftningen förbehållit sig ett slags rätt att ransonera industrins etableringar inom åtråvärda områden. I stället för en ekonomisk konkurrens om utvecklingsmöjligheterna blir det politisk prövning —t.o.m. i detaljer, om statsrådet har tid och ork. Den ene får, den andre får inte. Det gäller att ha goda kontakter i kanslihuset. Det gäller att uppvakta. Planeringen håller på att bli planhushållning. Marknadsekonomin håller på att bli planekonomi. I dag vill regeringen utöka befogenheterna. I § 136 a byggnadslagen som alltså bara har existerat sedan den 1 januari 1973 vill regeringen ändra så att inte bara valet av plats utan även tillkomsten över huvud av en viss industri skall kunna prövas och att prövningsgrunderna skall vidgas till att avse också hushållningen med energi. Det gäller järnoch stålverk, sågverk, massaoch pappersindustri, kemisk industri, cementindustri, fabrik för framställning av gödselmedel, osv. Vi har i vår partimotion starkt understrukit att kunskaperna om sambandet mellan energikonsumtionen och samhällsutvecklingen i stort i dag är mycket begränsade. Vi måste skaffa oss dessa kunskaper. Därigenom kan vi hoppas på en rationellare energipolitisk planering. Men vi i moderata samlingspartiet har genom åren konsekvent vänt oss mot tendenser till planhushållning, detaljreglering och byråkratisering på den ekonomiska politikens, näringspolitikens och regionalpolitikens område. Det här gäller också energipolitiken. Det finns inga skäl för direktstyrning från kanslihuset, vare sig när det gäller de enskilda hushållen eller näringslivets lokalisering, investeringar och verksamhet i övrigt. Som tidigare förordar vi i första hand generella styrmedel. Säger vi då nej till energiplaneringen? Vi accepterar den, men dess syfte skall i första hand vara att ge ett förbättrat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv. Det gäller, menar vi, att skapa handlingsberedskap och handlingsfrihet. Således har vi vid utskottsbehandlingen framhållit att den föreslagna utvidgningen av lagen är alltför långtgående och opreciserad. Lagförslaget anger inga som helst kriterier efter vilka regeringens prövning skall ske. Vi vänder oss bestämt mot de avsevärda befogenheter som regeringen här får när det gäller att på ett avgörande sätt styra utvecklingen inom stora delar av det svenska näringslivet. Vad är det som säger att ett centralt beläget kanslihus är bättre skickat att med politiska bedömningar och beslut bestämma om exempelvis cellulosaindustrins strukturrationalisering än de ekonomiskt ansvariga företagsledningarna ute på fältet? Det är inte utan att man undrar hur centerpartiet har kunnat svälja denna centralism. Vi hade ju i civilutskottet förmånen att studera beslutsprocesserna i några öststater förra året. Dessa lärdomar borde väl ha påverkat ett parti som talar för decentraliseringstanken. Även folkpartiet medverkar till detta väldiga kliv mot planhushållningens och planekonomins samhälle. Jag är inte bara förvånad. Jag är bekymrad. Lagförslaget bör avvisas inte minst på principiella grunder. Det kan ifrågasättas om en lagstiftning av denna fullmaktskaraktär är förenlig med nu gällande lagstiftningsprinciper. Här bör också observeras att förslaget inte har granskats av lagrådet. Vi anser att frågan om regler för prövning av energikonsumtionen inom industrin måste utredas. Vi måste få en precisering av kriterierna. En lagstiftning i detta hänseende bör få en sådan utformning att det är möjligt för ett företag som överväger en energikrävande etablering att med utgångspunkt i lagtexten bilda sig en uppfattning om sannolikheten för att en etablering skall medges.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 Det är en principfråga av utomordentligt stor vikt. Tyvärr kommer den bort i den stora energipolitiska debatten. Något liknande upplevde vi i december 1972. Viktiga principiella frågor av samma art kom då i skymundan. Nu skall jag emellertid, även om det finns mycket mer att säga om betänkandet, begränsa mig till att uttala vår anslutning till att man vidtar så många energisparande åtgärder som möjligt när det gäller våra bostäder. Vi stöder här i vissa delar majoritetsskrivningen, men i vissa delar stöder vi ett par reservationer, nämligen 1 och 2, till vilka jag ber att få yrka bifall. Frågan om vattenkraften skall min partikollega i civilutskottet, herr Danell, behandla.